Herr talman! Per Bolund, Jennie Nilsson och Fredrik Olovsson har med anledning av Vattenfalls köp av det holländska företaget Nuon ställt frågor till statsministern respektive finansministern. Per Bolund har frågat vilken information statsministern fick om Nuonaffären innan den genomfördes, om statsministern i förväg gav sitt godkännande till affären och om statsministern avser att ändra organiseringen av Regeringskansliet för att bättre hantera stora statliga företagsaffärer. Jennie Nilsson har frågat om statsministern haft kännedom om och godkänt affären. Slutligen har Fredrik Olovsson frågat finansministern om Finansdepartementet och finansministern kände till de varningar som förelåg inför Nuonaffären, vilken bedömning finansministern i så fall gjorde av relevansen i dessa varningar och vilket råd finansministern gav till statsministern och de partiledare som gav klartecken för affären. Då dessa interpellationer berör likartade frågeställningar besvaras de inom ramen för ett gemensamt svar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationerna. Av aktiebolagslagen följer att ett bolags styrelse ansvarar för och fattar beslut i samtliga bolagsfrågor som inte ägaren på bolagsstämma givit särskilda anvisningar om. Det ankommer därmed på styrelsen att ta det fulla ansvaret för förvaltningen av bolagets angelägenheter och att bedöma bolagets risker och ekonomiska ställning. Mot denna bakgrund har regeringen inte fattat något beslut avseende Vattenfalls förvärv av Nuon. Enligt statens ägarpolicy är de statliga bolagens styrelser skyldiga att inför särskilt viktiga avgöranden samordna sin syn i dessa frågor med företrädare för ägaren. Det är också styrelsens ansvar att bedöma i vilka fall som samordning bör ske. Även om samordning skett med ägaren är det alltjämt styrelsen som fattar och ansvarar för bolagets beslut. Vattenfalls förankring med ägaren inför bolagets förvärv av Nuon skedde genom att styrelsen samordnade sin syn på förvärvet med ägaren, som i detta fall företräddes av Näringsdepartementet och dess departementschef. Till stöd för sin bedömning av förvärvet av Nuon i februari 2009 hade ägaren i huvudsak två underlag, dels ett underlag från ett strategiarbete där större förvärv utvärderades, dels ett underlag från en oberoende konsult som gjort en bedömning av ett marknadsmässigt prisintervall för Nuon vid tidpunkten för förvärvet. Till grund för den senare konsultens bedömning låg olika värderingsmetoder, exempelvis diskontering av framtida förväntade vinster, noterade bolags marknadsvärde samt genomförda köp och försäljningar av jämförbara bolag inom energisektorn. Sammanfattningsvis har således ägaren inför förvärvet av Nuon erhållit viss information från Vattenfall i en löpande ägardialog och även tagit fram ett eget underlag för att bilda sig en uppfattning om det föreslagna förvärvet. Däremot har regeringen inte fattat något beslut om Vattenfalls förvärv av Nuon. Detta beslut fattades av bolagets styrelse. Beslutet var dock förankrat hos ägaren genom ansvarigt statsråd, och därmed får regeringen anses informerad. Då Jennie Nilsson, som framställt interpellation 2012/13:278, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav tredje vice talmannen att Eva-Lena Jansson i stället fick delta i överläggningen.

Herr talman! Jag har i min interpellation ställt tre olika frågor, och jag har riktat dem till statsministern. Anledningen till det är att jag tycker att det är han som är ansvarig för regeringens organisering och att det därför är rimligt att han svarar på frågorna hur han tycker att man ska organisera regeringen när stora affärer i hundramiljardersklassen ska genomföras. De frågor jag har ställt är: Vilken information fick statsministern? Gav statsministern något godkännande till den här affären? Anser statsministern att man behöver ändra organisationen när så här stora hundramiljarderkronorsbeslut ska fattas? Trots flera veckors arbete och ganska mycket resurser på Regeringskansliet lyckas ministern inte svara på någon enda av dessa frågor, tyvärr. Det är tråkigt att statsministern väljer att inte vara här och svara på frågor som rör regeringens och Regeringskansliets organisering eftersom jag tycker att det är där ansvaret behöver ligga. Man kan nu konstatera efter några veckor att det har varit väldigt många oklarheter från regeringens sida när det gäller hanteringen av Nuonaffären. Först när frågorna började ställas var det bara Maud Olofsson som var ansvarig. Allt skulle läggas på Maud Olofsson - det var hon som var ansvarigt statsråd. Det var ingen annan i regeringen som var inblandad, verkade det som. Med tiden kryper det fram, genom läckta dokument inifrån Regeringskansliet, att partiledarna i regeringen minsann visst hade fått information och också gett någon form av godkännande till affären, accepterat den. Sedan vänder regeringen tillbaka och säger att det är styrelsen som är ansvarig för sådana här affärer, inte ägaren. Så läcker det med tiden ut nya dokument som visar att Regeringskansliet, och därmed också regeringsföreträdarna, faktiskt var djupt involverade i strategibeslut och inriktningsbeslut kring Vattenfalls verksamhet. Skulle man till exempel fortsätta att investera i el på den europeiska marknaden i Centraleuropa? Eller skulle man i stället renodla verksamheten och satsa på förnybar energi i Sverige eller kanske, som ett tredje alternativ, satsa på koldioxidfri el igen, vilket inbegriper även kärnkraft? Dessa beslut var regeringen informerad om. Vi har sett papper på att de frågorna var uppe på bordet, och man hanterade dem. Uppenbarligen fattades det också någon form av beslut, för man valde ju att gå vidare med det centraleuropeiska spåret, att investera ännu mer i kolkraft och fossilgas på den europeiska marknaden. Medvetet valde företrädare för regeringen bort hållbara investeringar från Vattenfalls sida och valde att i stället investera i den smutsigaste elproduktion som vi känner till. Det här går inte att försöka förneka när papperen redan finns framme och man ser vilka dragningar som har hållits och vilka frågor som har ställts på möten med Regeringskansliet. Därför blir jag väldigt förvånad när finansmarknadsministern i svaret här nu går tillbaka och säger att den här frågan är förankrad hos ansvarigt statsråd. Nu är vi alltså tillbaka hos Maud Olofsson igen. Man har gått runt cirkeln ett varv, och nu är man tillbaka på att det är Maud Olofsson som är ensam ansvarig. Jag måste ställa frågan: Var statsministern informerad? Fick statsministern någon information omkring den här affären, eller fick han inte det? Det är en enkel ja eller nej-fråga, och den måste man kunna svara på. Hur är det med de andra partiledarna i regeringspartierna? Fick de eller fick de inte information om den här affären innan? Var det så att de också gav sitt godkännande till den här affären? Jag tror att de flesta svenskar förväntar sig att i en affär på hundra miljarder kronor är både finansministern och statsministern informerade och ger någon form av åtminstone informellt godkännande, att det inte är bara ett ensamt statsråd och en styrelse som fattar den typen av beslut. Det är också intressant att höra från finansmarknadsministern, som ändå har ansvaret för statliga bolag: Tycker finansmarknadsministern, eftersom statsministern inte vill vara här, att den organisation som finns omkring köp i hundramiljardersklassen inom regeringens styrda företag är ändamålsenlig i dag?

Herr talman! Jag ska å Jennie Nilssons vägnar tacka statsrådet för svaret, även om hon hade ställt frågan till statsministern, precis som Per Bolund hade gjort. Jag ska läsa ur Jennie Nilssons interpellation. "Svenska Dagbladets rapportering kring turerna i Nuonaffären väcker ett flertal allvarliga frågor kring vilken kontroll statsminister Fredrik Reinfeldt har över regeringens arbete. I medierna har vi under den senaste veckan kunnat ta del av Regeringskansliets hantering när Vattenfall år 2009 köpte det holländska företaget Nuon för 97 miljarder kronor, vilket måste klassificeras som den största kontantaffären i Sverige någonsin. En affär av detta slag är en viktig fråga inte bara för bolagsstyrelsen utan också för ägaren, i detta fall den svenska staten." Precis som Per Bolund lyfter Jennie Nilsson upp att statsministern pekar på Maud Olofsson. Det är ett nästan lika absurt svar vi får nu som på frågan om statsministerns syn på Maud Olofsson. När affären blev känd 2009 lät han Maud Olofsson svara på hur han såg på Maud Olofsson som statsråd. I frågan till statsministern från Jennie Nilsson står det: "Har eller har inte statsministern haft kännedom om och godkänt affären?" Jag kan uppdatera statsrådet Norman, som inte satt i regeringen vid den tiden. År 2009 satt jag i näringsutskottet, och vid utskottssammanträdet den 12 mars - nästan på dagen fyra år sedan - fick utskottet information om regeringens syn på Vattenfalls planerade samgående med nederländska Nuon. Det står i protokollet att det är regeringens syn, och man företräder alltså regeringen. Jag utgår då från att regeringen har haft diskussioner kring det här. Då borde väl svaret från statsrådet vara lite tydligare. Det framgår också att man har haft vissa diskussioner. När jag läser skrivelsen från regeringen om det statliga ägandet som är undertecknad av Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson inser jag att även Fredrik Reinfeldt har haft en betydelse i detta fall. Man skriver där: "Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det övergripande målet för regeringen är att företaget ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsintressena utförs." I detta fall kan det diskuteras om man har lyckats eller inte. Jag har ytterligare en fråga till statsrådet: Var regeringens utförsäljningsråd informerat och tillfrågat kring denna affär? Det som pågick och det som gjorde att man hela tiden sköt på att ha en tydligare styrning av Vattenfall var att man utredde alla statliga företag och då lät utförsäljningsrådet vara en av dem som granskade de här företagen. Då är min fråga: Har det rådet haft någon kännedom om affären?

Herr talman! Jag har skrivit en interpellation där jag frågar om finansministerns syn på Nuonaffären. Nu har vi fått höra om två interpellationer som är riktade till statsministern. Det beror naturligtvis på att det är en väldigt stor affär - en affär i hundramiljardersklassen. Då är det naturligtvis väsentligt att få veta hur en sådan fråga hanterades i Finansdepartementet och hur finansministern agerade, inte minst därför att det inom Regeringskansliet fanns varningar om att priset för Nuon var alldeles för högt och att vi i efterhand har sett att det inte verkar vara en lysande affär för de svenska medborgarna, med nedskrivningar på i dagsläget 15 miljarder kronor. Nu verkar det vara ganska svårt att få några besked från finansministern om hur Finansdepartementet fungerade under den tiden, vad han själv visste, när han visste och vilka bedömningar som han då gjorde med anledning av informationen. I stället ska frågorna besvaras av Peter Norman, som ju inte satt i regeringen då och således inte heller riktigt kan veta hur det var. Det är inte bara här i kammaren som vi inte kan få svar från finansministern. I Svenska Dagbladet den 8 februari väljer han att skylla helt på Maud Olofsson och vill inte svara på frågor om hur han själv eller Finansdepartementet fått information eller vad departementet i så fall har gjort. Den 11 februari, också då i Svenska Dagbladet, säger en hög tjänsteman på Finansdepartementet att man haft information men att man blev för lite informerad. Den 22 februari har det ändrat sig lite ytterligare. Då kommer det fram att en nära tjänsteman till Anders Borg godkänt att Regeringskansliet tog in Merrill Lynch för att få en oberoende värdering av Nuon. Det blev också känt att Anders Borgs dåvarande statssekreterare deltagit i ett möte med partiledarnas statssekreterare och att det där diskuterades Vattenfalls strategi och förvärv. Det är med anledning av dessa uppgifter som det hade varit intressant att få finansministerns syn på frågan. Nu väljer han att huka eller så är uppgifterna möjligen så fördelade nuförtiden att han är förhindrad att svara. Men problemet är att när han ändå tvingas till det skyller han på Maud Olofsson. Peter Norman var ju själv inte med i diskussionen när det begav sig, så jag förstår att det är en otacksam uppgift att stå här i dag och tala om det. Han var inte finansmarknadsminister och fanns inte med i regeringen eller i Finansdepartementet. Ändå är det han som ska svara på mina frågor. Då är frågan om Anders Borg möjligen har informerat Peter Norman nu i efterhand om hur han såg på den här frågan. Vad kände han till om de farhågor som fanns i Näringsdepartementet om att priset kunde vara för högt? Vad gjorde han för bedömning av dessa uppgifter och hur agerade han med anledning av uppgifterna? Det är enkla frågor och också ganska relevanta, och hittills har de inte fått något svar. Jag hoppas att finansministern har informerat finansmarknadsministern så att han kan svara här i dag.

Herr talman! När man lyssnar på debatterna kring de här frågorna kan man lätt få intrycket att det under tidigare regeringar aldrig har funnits något problem med den statliga ägarstyrningen, och så är ju inte fallet. Vi kan till exempel påminna oss om att Riksrevisionen med flera tidigare riktat skarp kritik och att den tidigare ministern Björn Rosengren faktiskt prickats just för bristande styrning av Vattenfall. När det gäller mer specifikt Vattenfalls expansiva inriktning kan det också vara på sin plats att påminna om att den inte precis är någon ny innovation som uppfanns 2009 utan att denna strategi hade ett styvt decennium på nacken. Ur Riksrevisionens rapport från 2004 kan man bland annat läsa att Vattenfalls investeringar i Tyskland innebär en markant förändring av bolagets tidigare verksamhetsinriktning och strategi samt ett i väsentliga delar ändrat ekonomiskt risktagande i förhållande till tidigare. Det betyder att vägskälet kring det ökade risktagandet gällande Vattenfall fanns redan före millennieskiftet, alltså under den dåvarande regeringen. Beträffande den specifika Nuonaffären som diskuteras här kan vi i dag lätt konstatera att prissumman var hög men också att prissumman naturligtvis baserades på den information som fanns tillgänglig då. Och det var då självklart omöjligt att förutse att priserna på kol och utsläppsrätter skulle gå ned så mycket som de gjorde. Samma typ av problem med vad som i dag framstår som felbedömningar har flera andra stora energibolag råkat ut för. En kreditanalytiker från Standard &amp; Poors säger till och med att alla bolag som investerade i energisektorn under den här tiden har gjort dåliga affärer. När det gäller Vattenfalls internationella expansion i sin helhet har den ekonomiskt sett varit lyckad, även om det förstås finns några exempel på mindre lyckade investeringar. Sedan millennieskiftet har Vattenfall lämnat omfattande utdelningar till ägarna. Under femårsperioden 2001-2006 handlade det om 20 miljarder, och följande femårsperiod, 2007-2012, var det dubbelt så mycket, ungefär 40 miljarder. Utöver detta har Vattenfall sedan millennieskiftet betalat bolagsskatter och andra skatter på ungefär 75 miljarder kronor. Det finns som sagt också dåliga exempel. Nuonaffären kan väl sannolikt betraktas som en sådan, åtminstone i nuläget och på kort sikt. Men köpet av Nuon ska rimligen inte betraktas som ett försök att göra snabba klipp. Enligt Vattenfall själv handlar det bland annat om ett intäktsskapande men också om att skapa tillträde till en ny marknad med 2,6 miljoner elkunder och 2 miljoner gaskunder. Och det handlar inte minst om att sprida riskerna mellan olika energislag, vilket i grunden och i förlängningen gör bolaget mindre sårbart. På lång sikt kan det därför mycket väl visa sig att den här affären kanske inte alls har varit så dålig som den verkar ha varit just nu. Låt oss ändå för debattens skull säga att det åtminstone på kort sikt har varit en dålig affär. Det anmärkningsvärda är då att Socialdemokraterna i den allmänna debatten nu försöker låtsas som att saker och ting hade fungerat annorlunda om de hade fått bestämma. Men låt oss då komma ihåg att även under Göran Perssons regeringar gjordes det dåliga affärer. Det investerades bland annat i kärnkraft och transmissionsnät i Tyskland, vilket har genererat nedskrivningar på minst 15 miljarder kronor, alltså minst lika mycket som i den här affären som Socialdemokraterna nu försöker kritisera så hårt.

Det tror i alla fall inte jag, herr talman, och det tror nog ingen annan heller.
Herr talman! Jag tänker återkomma till Per Bolunds fråga om organiseringen i Regeringskansliet avseende ägarstyrningen i mitt nästa inlägg, men nu tänker jag ägna mig åt Nuonförvärvet. Vattenfall köpte Nuon 2009 för 89 miljarder kronor, inte 97 miljarder eller någon annan siffra. 8,5 miljarder euro, 100 procent av aktierna, motsvarar 89 miljarder kronor. Det är fortfarande en väldigt stor summa pengar. Och det är ingen som vet hur det kommer att utvecklas i framtiden. Vi kan bara konstatera, som vi många gånger har gjort, att elpriset gick ned efter köpet, men om det var en bra affär eller inte måste utvärderas på mycket längre sikt. Det bedömdes dock vara ett rimligt marknadspris vid den tidpunkten. Det är viktigt att vara medveten om de förändrade marknadsförutsättningarna inom energisektorn som inte bara berör Vattenfall. Värdet på elproducerande företag är relativt starkt kopplat till elpriset och dess förväntade utveckling. Vid tidpunkten för förvärvet förväntades den långsiktiga trenden för elpriset vara stigande. Vid en jämförelse av det genomsnittliga elpriset i Norden 2011-2012 kan konstateras att utvecklingen har varit den motsatta. År 2011 var det genomsnittliga priset 47 euro per megawattimme, och under 2012 var det 31 euro per megawattimme - en minskning med 34 procent. Liknande utveckling har setts i Europa. Prissättningen på framtida elleveranser, forwardpriser, har också sjunkit. Detta medför, allt annat lika, en press nedåt på värdet av elproducerande tillgångar. Vid en titt på hur några av Vattenfalls huvudkonkurrenter i Europa utvecklades på börsen under perioden 2009 till i dag framgår det att värdet på energibolag som Eon, RWE och EDF har fallit med över 50 procent i snitt. Detta är ganska dramatiska nedgångar över en fyraårsperiod. Hela energibranschen i Europa står inför utmaningar, och det avspeglar sig i prissättningen för elproducerande tillgångar. Den 19 januari 2013, alltså för några veckor sedan, uttalade en kreditanalytiker på Standard &amp; Poors följande: Inte heller går det att peka ut Nuonaffären som väsentligt sämre än någon annan i branschen i det läge som rådde 2009. Analytikern konstaterar också att det har blivit större nedskrivningar än väntat i hela gasindustrin. Det tyska energibolaget RWE:s förvärv av det nederländska energibolaget Essent i januari 2009 skedde till nästan exakt det pris som motsvarar det som Vattenfall betalade för Nuon, och då var framtidsutsikterna mer positiva. Sammantaget och som stöd för bedömning av förvärvet av Nuon hade ägaren i huvudsak två underlag, dels ett underlag från ett strategiarbete där större förvärv utvärderades, dels ett underlag från en oberoende konsult, Merrill Lynch-rapporten, som gjort en bedömning av ett marknadsmässigt prisintervall för Nuon vid tidpunkten för förvärvet. Till grund för den senare konsultens bedömning låg olika värderingsmetoder och så vidare och försäljningar och köp av jämförbara bolag inom energisektorn.

Herr talman! Här ser vi ett exempel på svårigheten när man klumpar ihop flera olika interpellationer i ett svar. Jag ställde tre frågor som jag inte fick svar på, varken i interpellationssvaret eller i inlägget. Då blir det lite svårt att veta vad jag ska tala om i mitt inlägg, men jag väljer att gå tillbaka till de frågor jag ställde och hoppas att statsrådet svarar på dem i sitt nästa inlägg. Som jag sade finns det många oklarheter i hur beslut fattas i regeringen vad gäller sådana här stora köp. I svaret från finansmarknadsministern framgår det tydligt att det är styrelsen som är ansvarig, i princip på egen hand. Styrelsen ska i och för sig informera ägaren, men beslutet fattar styrelsen på egen hand. Är det en rimlig ordning att ha även när det gäller affärer i denna storleksordning? Om det är 90 miljarder eller 100 miljarder är kanske inte det väsentliga utan att det är en väldigt stor affär. Om styrelsen frågar regeringen och regeringen som ägare avråder men styrelsen ändå går vidare och genomför köpet, är det en rimlig hantering? Enligt finansmarknadsministern är ju styrelsen ensamt ansvarig och kan i princip gå emot ägaren. Så tolkar jag svaret. Är det en rimlig hantering av en sådan här stor affär? Om finansmarknadsministern inte anser det utan menar att styrelsen ska följa de rekommendationer ägaren, regeringen, ger - och de flesta svenskar tycker nog att det är rimligt att ägaren har sista ordet - då fattas beslutet i praktiken inte i styrelserummet utan på Regeringskansliet av ägarrepresentanterna, det vill säga regeringsföreträdarna. Då vore det kanske bättre att formalisera den strukturen, nämligen att det är där det formella beslutet ska fattas. Nu blir det någon form av skenbeslutsfattande där man hela tiden säger, precis som finansmarknadsministern, att det är styrelsen som fattar beslutet. I praktiken är det dock så, och det måste väl ändå finansmarknadsministern erkänna, att utan ett godkännande från regeringsföreträdare skulle en sådan här affär inte kunna genomföras. För att det ska vara transparent så att både väljare och medier ska veta vem som ska ställas till svars är det rimligt att dessa beslut också formellt fattas på regeringsnivå eller åtminstone på Regeringskansliet. Det vore intressant att höra hur finansmarknadsministern ser på denna fråga. Ska ni fortsätta med strukturen där ni säger att det är styrelsen som är ansvarig även för 90-miljardersaffärer? Eller ska ni gå på det som enligt medieuppgifterna hände i praktiken, det vill säga att det var regeringsföreträdare som godkände affären? Man representerade ägaren och var därför tvungen att ge ett godkännande för att affären skulle gå igenom? Det är intressant att finansmarknadsministern nu säger att det kanske inte var en så dålig affär jämfört med andra affärer i branschen. Min tolkning är att regeringen, när man godkände att Vattenfall köpte Nuon, spekulerade i att EU inte skulle göra allvar av sin klimatpolitik. Man gick in och köpte ett bolag som hade ännu mer utsläpp per producerad kilowattimme el än vad Vattenfall hade från början. Man investerade i en kol och utsläppsintensiv energiproduktion. Hade man trott att priset på utsläpp skulle stiga så som det skulle ha gjort om EU haft en radikal miljö och klimatpolitik hade det givetvis inte varit någon bra affär. Gjorde regeringen några sådana avvägningar? Att man gjorde affären kan tolkas som ett misstroende mot EU:s klimatpolitik. På EU-mötena sade regeringen att man ville ha en radikalare miljö och klimatpolitik, men i praktiken gjorde man ett köp som pekade i motsatt riktning. Vattenfalls investeringsinriktning, som regeringen godkänt, visar att Sverige har en dubbel hållning i klimatfrågan. Regeringen säger en sak på EU:s toppmöten, men genom det statliga bolaget för man en helt annan klimatpolitik. Även där är det bekymmersamt.

Herr talman! Jag ställde också en fråga till finansmarknadsministern, men inte heller jag fick något svar. I interpellationssvaret står det att ägaren i huvudsak hade två underlag. "I huvudsak" betyder att det fanns mer underlag men att dessa två täckte in de stora delarna. Jag ställde frågan om regeringens utförsäljningsråd också var involverat i affären eftersom man hade det för att få en second opinion i en massa andra affärer. Jonas Jacobsson Gjörtler! Ni skulle ha följt Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag att ha en tydligare styrning av Vattenfall i stället för att i riksdagen i november 2008 säga: Samtliga motioner som på olika sätt innefattar krav på Vattenfalls uppdrag eller inriktning avstyrks. Det var innan beslutet om affären togs. Det är alltså bra att läsa näringsutskottets betänkande. Den 23 februari stod följande på Regeringskansliets hemsida: Förvärvet av holländska Nuon är ett naturligt steg i att skapa ett ännu större värde i Vattenfall. Jag antar att det som står på regeringens hemsida står för hela regeringen. Näringsdepartementet hade ju varit och dragit regeringens syn. Man talar om regeringens syn men hamnar hela tiden i att det nog var Maud Olofsson. Maud Olofsson stod i alla fall upp för regeringens politik. Även om hon inte alltid tyckte om allt stod hon bakom obekväma beslut. I detta fall känns det som att man låter ett tidigare statsråd stå till svars för en obekväm affär som man inte vill hantera. Statsministern har dock uttalat sig i årsredovisningar för statliga bolag, och man har uttryckt detta på regeringens hemsida. Kan statsrådet inte tala om huruvida hela regeringen var informerad? Jennie Nilsson har inte fått något svar. Har statsministern haft kännedom om och godkänt affären? Det är en enkel fråga. Har statsministern haft kännedom, ja eller nej?

Herr talman! Bristen på tydlighet, klara besked och vilja att ta ansvar för detta köp är uppseendeväckande. Upplägget på denna interpellationsdebatt tycks också vara att det ska vara så svårt som möjligt att få tydliga och bra svar på de frågor som vi har ställt. Vi får svar på många andra frågor, men de är inte ställda här. Ingen ifrågasätter att styrelsen i ett bolag har ett stort ansvar. Men det har givetvis också ägaren. I detta fall är det uppenbart att ägaren har varit involverad i affären men att man nu i efterhand inte vill låtsas om det eller ta ansvaret. Det kan hänga ihop med att affären för tillfället inte verkar så framgångsrik. I stället lägger man ut olika former av dimridåer, skyller på avgångna statsråd och gör allt för att placera ansvaret så långt bort från regeringen, och framför allt statsministern och finansministern, som det bara är möjligt - trots att allt tyder på att man har varit involverad. Det här väcker inte respekt för hur regeringen agerar. Låt mig ta ett exempel som också Per Bolund var inne på. I den sista delen av interpellationssvaret säger Peter Norman: Beslutet var förankrat hos ägaren genom ansvarigt statsråd, och därmed får regeringen anses informerad. Det är bara ett sätt att låtsas som att det endast var Maud Olofsson som hade kunskap om detta och att ingen annan var inne i diskussionen. Men vi vet nu att det inte är sant; det var inte så det var. Det är därför vilseledande att uttrycka sig så. Maud Olofsson har dessutom sagt att hon förankrade denna fråga i regeringen. Ändå fortsätter finansmarknadsministern att beskriva det på detta sätt. I bästa fall får vi väl tro att det är en talepunkt från tiden innan allt kom fram som liksom hänger kvar i interpellationssvaret, för sedan har vi ju fått veta mycket mer. Det har ju framkommit uppgifter om hur Finansdepartementet var inblandat och vad man har vetat. Först skyller Anders Borg på andra och vill inte svara på frågor om hur han själv har agerat och vad han själv vetat. Sedan har man fått information, men den var inte tillräcklig. Slutligen visar det sig att departementet var väsentligt mer inblandat än man ville erkänna från början. Det väcker naturligtvis inte respekt. Därför har jag ställt frågan om när Anders Borg fick kännedom om de farhågor som fanns i Näringsdepartementet om att prislappen var för hög. Jag tycker att det borde vara en enkel fråga att svara på. Det finns väl rimligen ett sådant tillfälle. Jag har också frågat vilken bedömning han då gjorde av de uppgifterna. Jag tycker fortfarande att de frågorna är relevanta. Jag hoppas verkligen att han har berättat för finansmarknadsministern hur det var, så att du kan berätta det nu och svara på de frågor som vi har ställt.

Herr talman! Jag tänkte börja i den ända som Per Bolund var inne på här i slutet, diskussionen kring huruvida det skulle handla om någon spekulation kring priser på utsläppsrätter, elpriser och annat, att regeringen skulle ha gjort bedömningen att man skulle kunna tjäna på detta. Jag måste säga att jag inte riktigt förstår det resonemanget. I så fall är det precis tvärtom. I det läge som har uppstått nu gynnas brunkol och den typen av energi, medan gasen missgynnas. Men om priset går upp igen kan det bli precis omvänt, och då blir det plötsligt mer lönsamt och gynnsamt att äga Nuon. Ditt resonemang känns därför lite bakvänt. Som jag uppfattar det är det faktiskt precis tvärtom. Eva-Lena Jansson menar att om vi från Alliansens sida bara hade följt det förslag som Socialdemokraterna lade fram om hur bolaget skulle styras på ett tydligare sätt så hade allt varit frid och fröjd. Den bedömningen delar jag inte. Regeringen har successivt hela tiden förtydligat riktlinjer och policyer och ställt nya och tydligare krav. En viktig förändring som alliansregeringen har gjort är också att förändra ägardirektivet. Det gamla ägardirektivet med det tillägg som den förra regeringen gjorde 2005 fick rätt mycket kritik från bland annat Riksrevisionen just för att vara otydligt, medan regeringen har valt att tydliggöra detta genom ett nytt direktiv. Den fråga man kan ställa sig är lite principiellt vad Socialdemokraterna själva vill med ägandet. Rent principiellt måste man förstå att om man äger ett bolag innebär det ett risktagande. Från Alliansens sida förstår vi det och är beredda att ta den risken i vissa fall, när det är motiverat med ett statligt ägande. Men frågan blir vad Socialdemokraterna egentligen tycker. Vill ni inte ha något ägande? Varje dag man behåller ett sådant här innehav innebär ju en risk. Vill ni ta den risken eller vill ni inte göra det?

Herr talman! Jag har anmält mig till den här debatten eftersom jag tidigare har varit ledamot av näringsutskottet och har följt hur frågorna har hanterats under ett antal år, såväl när vi hade en socialdemokratisk regering som när vi har haft en borgerlig regering, då även finansmarknadsministern har tillhört regeringen. Jag ska gärna börja med Jonas Jacobsson Gjörtlers påstående om att det tidigare under en socialdemokratisk regering gjordes affärer från Vattenfalls sida i Polen och Tyskland. Det är helt korrekt. Det är bara det att det då inte fanns några pm från ägarenheten om att de affärer som Vattenfall gjorde då skulle innebära stora ekonomiska risker. Man kan naturligtvis diskutera det. Det var en öppen diskussion om det var rätt av Vattenfall att gå in och köpa gammal kolkraft i Polen och östra Tyskland. Skälet till att Vattenfall gjorde det var att de ansåg att de med ny teknik skulle minska utsläppen av bland annat koldioxid. Men det var en öppen diskussion om det. Regeringen gick inte in och förhindrade den. Att Tyskland skulle fatta beslut om att avveckla kärnkraften var det väl ingen som kände till då. Jag tror i alla fall inte att man kan beskylla den tidigare socialdemokratiska regeringen för att ha haft den kunskapen i den frågan. Det är alltså en viss skillnad i sak mot vad vi nu diskuterar, där regeringen har gömt undan viktiga pm inför beslutet. Detta har inte oppositionen känt till. Näringsutskottet har inte känt till det. Det har grävts fram efteråt. Det gör att frågan får en helt annan principiell betydelse. När jag tittar på det skrivna interpellationssvaret kan jag läsa sista meningen från Peter Norman: "Beslutet var dock förankrat hos ägaren genom ansvarigt statsråd, och därmed får regeringen anses informerad." Jag måste tolka det så att det har förelegat en allmän beredning. Det brukar ju vara så i regeringar att det alltid finns en allmän beredning, där man tar upp principiellt intressanta och viktiga frågeställningar och då hela regeringen är samlad och har möjlighet att diskutera vad man tycker i en sakfråga. Jag antar att det har varit så i den här frågan, att det har varit en allmän beredning. Då var inte finansmarknadsminister Peter Norman närvarande, eftersom han inte tillhörde regeringen, och då är min fråga: Har finansministern och statsministern informerat finansmarknadsministern om Nuonaffärens ekonomiska problem, eftersom man visste om att det skulle bli ekonomiska problem? Vi har därefter kunnat notera att Vattenfall har gjort nedskrivningar. Jag var själv med på ett sammanträde den 3 mars 2011 i näringsutskottet, när dåvarande ordföranden i Vattenfalls styrelse och vd:n i Vattenfall samt Peter Norman var närvarande. De hade nyligen presenterat att de hade gjort en nedskrivning med 4,5 miljarder kronor för föregående år, 2010. Då var frågan uppe: Hur är det med den här affären? Räcker det med en nedskrivning på 4,5 miljarder kronor? Ja, sade man från Vattenfalls sida, och Peter Norman hade inga invändningar vid det tillfället. Alla uppfattade det så att 4,5 miljarder kronor var det som skulle skrivas ned. Det skulle inte behövas mer, för det var för övrigt en bra affär. Nu vet vi att det inte var en bra affär. Nu har nedskrivningen varit 15 miljarder kronor sammanlagt. Dessutom vet vi att regeringen hade information om att det var en mycket riskabel ekonomisk affär. Men ingen har informerat vare sig näringsutskottet eller oppositionen i andra former. Det går därför att ifrågasätta att man kan stå här i dag och säga att det bara är ett statsråd som har varit informerad och att man i övrigt inte har kunnat agera i frågan. Självklart har regeringen haft möjlighet att agera före den här affären.
Herr talman! Låt mig först svara på Eva-Lena Janssons fråga om utförsäljningsrådet. Affärerna passerade inte det rådet. Det var inte meningen med detta råd, utan meningen var att rådet skulle komma med en second opinion för statliga utförsäljningar - inte gå in i bolagsaffärer. Sedan tänkte jag gå in på det som Per Bolund frågade mig om, hur vi arbetar och om det krävs en ändring i vårt arbete med de statliga bolagen. Beslut på bolagsstämmor och nominering av ledamöter i styrelser är förstås centrala delar i vår ägarstyrningsmodell. Men för en aktiv ägare är också en löpande dialog med bolaget via ordföranden en central komponent. Sedan jag tillträdde har vi aktivt arbetat för att stärka denna dialog, och det är ordföranden som är länken till våra bolag. Vi träffar numera ordförandena i de stora bolagen minst en gång i kvartalet vid fysiska möten och ofta även på telefon. Det är viktigt att slå fast att en aktiv ägardialog inte syftar till att urholka styrelsens roll och ansvar. Det är styrelsen och bolagets verkställande ledning som ansvarar för bolagets operativa verksamhet. Styrelsen har alltid ett juridiskt och affärsmässigt ansvar för bolaget. Oavsett vad en ägare säger eller ger uttryck för bär styrelsen det juridiska ansvaret. Ägaren kan aldrig ha något ansvar för enskilda styrelsebeslut. Detta hindrar förstås inte att styrelsen kan och bör lyssna på sin ägare. Men ansvarsförhållandena förändras inte. Bara om styrelsen - vilket händer då och då - väljer att hänskjuta en fråga till en bolagsstämma eller om ägaren på eget initiativ ger en anvisning om beslut på stämman kan styrelsen bli skyldig att följa ägarens anvisning. Styrelsens roll som ansvarig för förvaltningen av bolagets angelägenheter innebär att ägaren lägger stor vikt vid styrelsens förmåga att fatta kloka beslut. Det är inte rimligt att fatta detaljerade bolagsbeslut utan tillräcklig kunskap om bolagets verksamhet. När exempelvis beslut om förvärv ska förankras är det rimligt att ägaren i stor utsträckning litar på sin egen styrelse. I den aktuella Nuonaffären gjorde styrelsen bedömningen att köpet av Nuon skulle stärka bolaget strategiskt och bidra till god lönsamhet. Det är då naturligt att ägaren efter en seriös prövning i stor utsträckning accepterar bolagets bedömning. Styrelsen svarar, som jag tidigare nämnde, för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Det var styrelsen för Vattenfall som fattade beslutet att köpa Nuon, ingen annan. Det är därför relevant att påminna om att den styrelse som i början av 2009 fattade beslut om Nuonaffären hade åtta ledamöter samt arbetstagarrepresentanter. Hälften av de åtta ledamöterna var utsedda av en socialdemokratisk regering och hälften av en alliansregering.

Herr talman! Det var i denna kommentar som vi skulle få svar på våra frågor. Delvis fick jag svar på frågan om organisationen kring stora företagsköp, och det välkomnar jag, även om jag inte välkomnar svaret. Det verkar som om allting är frid och fröjd, att allting går precis som det ska göra och att det ska fortsätta att hanteras på samma sätt som man har hanterat Nuonaffären. Så tolkar jag finansmarknadsministerns svar. Det tror jag få egentligen är nöjda med. Om det är någonting som har framkommit i alla medieturer som har varit i denna affär är det att det finns enormt många oklarheter. Det är ingen som har lyckats förklara var det formella beslutet har fattats. Det är ingen som har lyckats förklara var någonstans som ägaren egentligen har gett sitt godkännande till denna affär. Det talas om att styrelsen kan och bör lyssna på ägaren. Men har ägaren gett ett godkännande eller har man inte gjort det? Vem har i så fall gjort det? Är det Maud Olofsson som näringsminister som har gett det på egen hand? Eller har det, som framkommit av papper som har läckt ut från Regeringskansliet, varit partiledarna i regeringspartierna som har fått information och också gett sitt godkännande, vilket faktiskt har framgått av de papper som har kommit fram i denna affär? Det kan inte vara en acceptabel situation att det ska få finnas så stora oklarheter kring en så stor affär. I en demokratisk organisation och i ett demokratiskt land måste man kunna ställa människor till ansvar för stora affärer. Det är ganska häpnadsväckande att ägaren i detta fall vägrar att ta det ansvar som man måste ta. Maud Olofsson har fått ta mycket stryk i denna affär, och regeringsföreträdare har försökt knuffa över ansvaret på henne. Men om det är någonting som Maud Olofsson ska ha en eloge för i efterhand är det att hon faktiskt pekade just på ägarens ansvar, både för hur ett bolag drivs och för beslut om stora affärer. Därför bekymrar det mig mycket att ministrar i den nuvarande regeringen försöker undvika detta ansvar och försöker ducka för detta ansvar. Det försöker att inte ta något ansvar för denna stora affär. Jag tycker att det är oacceptabelt när vi ändå har en demokrati där vi väljer företrädare i regeringen som ska företräda alla oss ägare av till exempel Vattenfall att de inte vill ta detta ansvar.

Herr talman! Statsrådet Peter Norman svarade på en av frågorna, men han svarade inte på den som finns med i Jennie Nilssons interpellation: Har eller har inte statsministern haft kännedom om och godkänt affären? Det är den fråga som vi förväntar oss att få svar på här i dag. I budgetpropositionen 2008/09 kan man läsa regeringens bedömning: Regeringen noterar i sin fortsatta förvaltning av bolaget - Vattenfall - att Riksrevisionens synpunkt att innebörden i bolagsordningens tillägg bör klargöras. Det visste regeringen redan då. Regeringen aviserade i sin höstproposition till riksdagen 2008 att man tänkte göra någonting åt styrningen. Sedan röstades det förslag som Socialdemokraterna genomförde ned. Min fråga återkommer: Vad visste statsministern? På fredag kommer vi alla i Sverige att uppmärksamma alla starka kvinnor som står upp för vad de tycker och tänker. Vi kommer att manifestera just dessa kvinnor som finns runt om i hela världen och också i Sverige. Kvinnor tar stort ansvar. Vi har sett hur kvinnor har fått lämna regeringen när de har begått mindre förseelser, men männen är kvar. Det som jag tycker är häpnadsväckande är att den enda som står upp för den affär som regeringen gjorde är den kvinna som inte längre sitter kvar i regeringen. Dagens regering vill inte låtsas om detta beslut. Man negligerar det, och man överlåter till en tidigare minister att ta hela ansvaret. Jag tycker faktiskt att det är lite skämmigt.

Herr talman! Det har nog framgått att regeringen inte bara har fått information utan att man också aktivt har skaffat sig ett eget underlag. Man har alltså med Finansdepartementets godkännande lagt någon miljon på att köpa en värdering från Merrill Lynch. Sedan verkar det också klarlagt att frågan har diskuterats på möten där Finansdepartementets högsta politiska tjänstemän har närvarat. Det är uppenbart att frågan också har förankrats hos statsministern och partiledarna. Men det är inte det som jag har frågat om. Jag har frågat om vad finansministern visste och vad han gjorde med den information som han eventuellt hade. Men det verkar inte gå att få något svar på dessa frågor. Det är förstås beklagligt med tanke på att vi i denna kammare faktiskt använder interpellationsverktyget som ett sätt att utkräva ansvar av statsråden och av regeringen. Det är en viktig del i demokratin. Men här kan man inte få besked om mycket enkla och basala saker. Detta kommer naturligtvis att fortsätta diskuteras i riksdagen. Här verkar det inte meningsfullt att fortsätta så mycket mer. Men i konstitutionsutskottet har vi naturligtvis en uppgift framöver att reda ut hur det egentligen gick till och vem som gjorde vad och när. Men det är olyckligt att regeringen inte är tydligare med hur detta hänger ihop bara för att man inte vill ta ansvar för en affär som man inte tycker blev så bra. Vi har hört att det finns många argument som man kan ta till för att diskutera frågan på ett helt annat sätt om man vill ha den typen av politisk debatt. Men inte ens det gör regeringen, utan man väljer att i så stor utsträckning som möjligt passa från sitt ansvar. Just när det handlar om Anders Borgs ansvar och vad han visste då ekar det tyst i kammaren. Det är tydligen ingenting som ska nämnas här, och han kommer inte att lämna denna typ av besked. Det beklagar jag.

Herr talman! Det är uppenbart att det är finansmarknadsministern som får ta denna diskussion. Men interpellanterna har ställt frågor till statsministern och till finansministern eftersom de var med i den regering som gav Vattenfall tillåtelse att köpa Nuon. Av det skälet blir debatten lite märklig. Det är lite tråkigt eftersom en interpellationsdebatt är en del i vår demokrati för att kunna skapa debatt om viktiga politiska frågor och skapa en ökad tydlighet för människor så att de får veta vad som egentligen har skett i en regering. Vi får inte veta det i dag. När man lyssnar på finansmarknadsministern och läser interpellationssvaret undrar man om det verkligen kan vara så att regeringen är så oerhört passiv i så stora affärer. Det förvånar mig. Jag kunde inte drömma om att en regering skulle vara så passiv i en affär i 100-miljardersklassen. Det kan också vara precis som Maud Olofsson har sagt i någon tidningsintervju, nämligen att om man skulle ha agerat från regeringens sida skulle man ha behövt byta ut hela styrelsen men att det hade varit så jobbigt. Därför ville man inte göra det. Luften känns inte så fin när det gäller denna fråga. Det finns säkert mycket mer att gräva fram framöver. Det kommer naturligtvis att ske i andra organ i riksdagen eftersom det är mycket viktigt att vi får klarhet och att vi lär av de misstag som begås. Här är det uppenbart att regeringen har begått ett misstag. Man har inte fullt ut tagit till sig den information som har funnits, och man har inte agerat som den ägare som man är till ett av de absolut största statliga bolagen. Det borde man ha gjort i tid. Då hade vi sluppit denna debatt och en dålig affär för Vattenfall.
Herr talman! Låt mig börja med att notera att det möte i näringsutskottet som Lars Johansson och även jag deltog i för något år sedan handlade om nedskrivningen av Nuon med 4 1⁄2 miljard. Jag minns det också. Däremot låter det som om Lars Johansson tycker att jag borde överpröva detta beslut. Jag tycker att bolagets revisorer ska göra en så god bedömning som möjligt vid varje tidpunkt i fråga om vilket nedskrivningsbehov som finns. Det vore orimligt om ministern eller någon annan lade sig i detta. Det ska vara så bra som möjligt. Det var det ena. Sedan har Lars Johansson ganska målande beskrivit vad som hände i början av 2000-talet när Socialdemokraterna hade makten. Dessa investeringar har tillsammans med investeringar i transmissionsnäten också genererat en nedskrivning på ungefär 15 miljarder kronor, vilket som av en slump råkar vara lika mycket som Nuoninvesteringen. Det kan man ha i åtanke. Dessutom satsade Vattenfall under denna tid på en väldig mängd kolkraft, av de skäl Lars Johansson framför. Under denna period var Magdalena Andersson antingen planeringschef för statsrådsberedningen eller statssekreterare på Finansdepartementet. Jag undrar en sak. Eftersom investeringar i tysk kol och kärnkraft innebar omfattande investeringar samt en delvis ny inriktning framstår den uteblivna samordningen som anmärkningsvärd. Den frågan kan bara besvaras av dåvarande ansvariga statsråd.